Herr talman! Jag hoppas att Ers Excellens inte känner sig personligen obehagligt berörd av att jag ställde min fråga till hans excellens herr ministern för utrikes ärendena. Jag vill inte gärna avstå från möjligheten att använda den traditionsoch klangrika titeln så länge vi får göra det. I nästa vecka kommer riksdagen förmodligen att besluta om dess förvisande till den antikvariska högreståndsavdelningen. Svaret är positivt, och det tackar jag för. När man tackar för ett svar är det ovanligt att man säger sig vara riktigt nöjd, men det är jag, herr utrikesminister. Uppenbarligen har utrikesministern funnit det vara angeläget att i likhet med 1967 underrätta de många beskickningarna och konsulaten. Det står visserligen inte generalkonsulaten, konsulaten och vicekonsulaten i svaret utan det står beskickningar och vissa konsulat. Det är dock en avsevärd mängd institutioner som får besked om de, tyvärr begränsade, möjligheter som utlandssvenskarna har att utöva sin rösträtt vid riksdagsvalet den 20 september. Den möjlighet som utlandssvenskarna fick genom riksdagens beslut hösten 1967 begagnade de sig tyvärr av i ganska ringa omfattning. Det var 3 000 personer som ansökte om att bli upptagna i den särskilda röstlängden, och 1900 godkändes. Följaktligen avslogs 1100. Detta berodde emellertid främst på att de sökande redan var mantalsskrivna i Sverige och alltså hade rösträtt utan särskild ansökan. Av de 1900 utlandssvenskar som ingivit ansökan var det 1540 som röstade. Det betyder alltså ett valdeltagande på 81 procent, vilket bör jämföras med 89 procent för hela riket. Främsta skälet till denna ringa anslutning var den snäva femårsgränsen, som utestängde ett mycket stort antal från rösträtt. Många tyckte sannolikt också att ansökningsförfarandet med intyg om giltigt svenskt pass var litet krångligt, men ett starkt skäl var också att informationen om den nya möjligheten inte hann att slå igenom och tränga ut till dem som hade möjlighet att inge ansökan. Det är denna information som jag åsyftade med min fråga till utrikesministern, och jag inregistrerar nu med tillfredsställelse att information har gått ut till utlandsmyndigheterna. Riksdagen beslöt som bekant i går att 1965 års valtekniska utredning skall undersöka möjligheterna att vidga den krets av utlandssvenskar som kan delta i allmänna val. Bakom utskottets utlåtande stod en majoritet av tre partier i konstitutionsutskottet. Jag kunde med tillfredsställelse yrka bifall och rösta för utlåtandet, som i sak var en tillstyrkan av en motion som jag med många partikamrater hade väckt. Jag konstaterar att även utrikesministern röstade för den motionen. Vi förväntar givetvis att valtekniska utredningen skall finna lösningar som väsentligt vidgar kretsen av röstberättigade utlandssvenskar till valet 1973 enligt de önskemål som har framförts i motioner från fyra partier. Vi kan hoppas att deltagarantalet i år, trots den nuvarande begränsningen, blir högre än år 1968.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar finansministern för svaret vill jag säga att jag förstår att jag. varit litet oartig som tagit upp detta ärende i form av en enkel fråga. Det har inte varit möjligt för mig att klargöra vilket ären-: de jag egentligen åsyftar, och därför skall jag be att helt kortfattat få tala om vilka problem som kan uppstå. | Det gällde här ett par familjer med: cp-barn. Familjerna ansökte om vård: bidrag för barnen och vände sig till landstingen, men det angavs uttryckligen att avsikten var att bidraget skulle avse den vårdbehövande. De fick också bidrag och landstingen uppgav i båda fallen, att bidraget var skattefritt men att det betalades ut till vårdaren i form av ett hemsamaritbidrag. Vederbörande föräldrar har alltså varit i god tro och utgått ifrån att det bidrag de fick var skattefritt, eftersom de fått besked härom av vederbörande landsting. Formellt föreligger alltså inte det läget att de blivit orätt behandlade, och därför har de inte heller någon formell möjlighet att överklaga beslutet. Detta har emellertid lett till att de nu blivit påförda en retroaktiv skatt på något över 3 000 kronor. Det är naturligtvis ganska drygt att behöva betala detta, och det känns givetvis hårt för föräldrar som är svårt drabbade redan genom den situation de råkat i. Jag skulle också vilja påpeka en annan omständighet, nämligen att det finns möjlighet till extra skatteavdrag vid särskilda omständigheter då det gäller nedsatt skatteförmåga. Efter vad jag har inhämtat av taxeringsmyndigheterna anser man att just det fall då det rör sig om att dra försorg om ett utvecklingsstört barn skall anses som ett speciellt skäl, och det har medgetts avdrag på ända upp till 6 000 kronor per år vid dylika förhållanden. Sådana avdrag har också medgetts personer i relativt höga inkomstlägen. Nu har de inte heller känt till denna möjlighet, och jag skulle därför vilja ställa en kompletterande fråga till finansministern. Det formella läget är ju det att taxeringsmyndigheterna i efterhand inte kan medge ett extra skatteavdrag vid nedsatt skatteförmåga, och de kan alltså inte kvitta den här retroaktiva skatten mot ett medgivande i efterhand om avdrag för nedsatt skatteförmåga. Jag tycker det skulle kunna vara ganska enkelt för taxeringsmyndigheterna att medge ett sådant avdrag, så att sådana här situationer kan undvikas, som för den enskilda människan naturligtvis måste te sig mycket svårförklarliga.
Herr talmant Nu har. ju frågeställaren litet närmare utvecklat vad som låg bakom frågan. I varje fall i den här tappningen hörde jag det för första gången och är inte utan vidare beredd på att ge några direkta svar. Jag reagerar något mot uttrycket »retroaktiv» skatt. Så länge intendenten har besvärsrätt vill jag inte tala om retroaktiv skatt när han utnyttjar denna rätt. Fru Kristenssons tanke att man skulle kunna tillämpa något slags kvittning och att saken skulle kunna vara ganska enkel att ordna på det sättet tvivlar jag på. Jag föreställer mig att det i så fall tarvas en proposition till riksdagen i vanlig ordning, eftersom kommunalskattelagen på dessa punkter är ganska bestämd. Huruvida det finns anledning att tillmötesgå fru Kristensson utifrån detta speciella enskilda fall, som naturligtvis verkar hårt på grund av en serie olyckliga sammankopplingar, kan jag faktiskt inte för dagen uttala mig om.
Herr talman! Jag begär visst inte att finansministern när han ställs inför en helt ny fråga omedelbart skall lova att framlägga en proposition. Jag är glad över att herr statsrådet ändå förstår att situationen för dessa människor har varit besvärande, men jag kanske får be honom att i alla fall ha denna fråga i sina tankar och överväga, om det inte finns anledning att framlägga en proposition. Än så länge är det ju finansministern Sträng som har den möjligheten i sin hand.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag ämnar ta något initiativ i syfte att eliminera de verkningar på folkpensionärernas möjligheter att få kommunalt bostadstillägg som följer av höjd fastighetstaxering. Herr Jonsson i Mora har frågat när jag ämnar lägga fram förslag till ändrade grunder för prövning av hustrutilllägg och kommunala bostadstillägg, där hänsyn tas till de nya fastighetstaxeringsvärdena. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Som svar på en interpellation av herr Jonsson i Mora har jag tidigare i denna kammare meddelat, att de frågor som hänger samman med den nya fastighetstaxeringens inverkan på inkomstprövade pensionsförmåner skall prövas i positiv anda. På grundval av de nu föreliggande resultaten av 1970 års fastighetstaxering utarbetas för närvarande förslag till sådana ändringar av reglerna för dessa pensionsförmåner som påkallas av fastighetstaxeringen. Proposition i frågan kommer att läggas fram vid vårriksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialminister Aspling för svaret på min enkla fråga, vilket jag tolkar som positivt. Jag har blivit uppringd av oroliga pensionärer, som nu — hoppas jag — kan känna sig lugnare, eftersom socialministern förklarar att han för vårriksdagen kommer att lägga fram en proposition om förändrade bestämmelser för pensionsförmånerna. Jag skall vidarebefordra detta besked till de pensionärer som har kontaktat mig, och jag tror att alla nu skall kunna känna sig säkra på att de inte skall behöva få försämrade förmåner — t.ex. sänkta kommunala bostadstillägg — på grund av att deras eventuella villor eller sommarstugor taxeringsmässigt anses viärdefullare, Det är ju fråga om ett bundet kapital, som de inte kan ta i anspråk för livets nödtorft. Jag tackar än en gång för det positiva svaret och avvaktar propositionen med stort intresse.

Herr talman! Jag ber också att få tacka socialministern för hans svar på min enkla fråga. Såsom framgår av svaret hade jag tillfälle att under fjolåret i en interpellation fråga om statsrådet ämnade vidta några åtgärder med anledning av befarade reduceringar av de kommunala bostadstilläggen på grund av en höjning av fastighetstaxeringsvärdena år 1970, och jag fick då svaret att denna fråga skulle prövas i positiv anda så snart de nya taxeringsvärdena förelåg. Nu har de nya värdena givits till känna, och det har visat sig att de i vissa fall innebär avsevärda höjningar, som naturligtvis kommer att kunna inverka på prövningen av de inkomstprövade pensionsförmånerna. Jag hade frågat när statsrådet ämnade framlägga förslag med anledning av de ändrade taxeringsvärdena, och han har nu svarat att proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen under våren. Jag får därför i likhet med fru Ryding konstatera att svaret från den synpunkten är tillfredsställande, eftersom vi nu får en något så när fixerad tidpunkt när de nya bestämmelserna kan presenteras för riksdagen och beslut kan fattas om grunderna för prövningen av dessa förmåner. Även jag ber att få tacka för svaret på frågan.

Herr talmån! Fru Sundberg har frågat chefen för kommunikationsdeparte mentet om han vill redogöra för på vilka grunder regeringen medger uppskov med kommunsammanläggning till den 1 januari 1974. Eftersom kommunärendena sedan den 1 juli 1969 handläggs inom «civildepartementet har frågan överlämnats till mig för besvarande. Enligt den av riksdagen förra året antagna lagen med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen skall länsstyrelserna efter överläggningar med kommunerna föreslå lämplig tidpunkt — den 1 januari 1971 eller den 1 januari 1974 — för ikraftträdande av varje särskild indelningsändring. Förslagen överlämnas tillsammans med bl.a. kommunernas yttranden till kammarkollegiet, som därefter avger eget yttrande till Kungl. Maj:t. Huvudprincipen är att kommunernas önskemål tillgodoses om de är överens om tidpunkten för sammanläggningen. I den mån förslag innebär sammanläggning den 1 januari 1971 trots att en eller flera kommuner i blocket uttalat sig för ett samgående först den 1 januari 1974, blir det Kungl. Maj:ts uppgift att med beaktande av förutsättningarna i varje enskilt fall pröva frågan om tidpunkt för sammanläggningen. Tre möjligheter står därvid öppna, nämligen att sammanläggning sker av alla kommuner den 1 januari 1971, att sammanläggningen anstår till den 1 januari 1974 eller att en partiell sammanläggning sker den 1 januari 1971 av de kommuner som uttalat sig för denna tidpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Givetvis gladde mig det klara deklarerandet att huvudprincipen är att kommunernas önskemål tillgodoses om de är överens om tidpunkten för sammanläggningen. Emellertid är orsaken till min fråga naturligtvis efter vilka grunder regeringen handlar i de fall då kommunerna inte är överens. Jag är övertygad om att samtliga riksdagsmän från sina egna län kan anföra exempel på fall där länsstyrelserna har lagt fram förslag och regeringen har yttrat sig men där man har svårt att utröna vilka principer som ligger till grund. Civilministern säger i svaret att man i varje särskilt fall skall pröva frågan om tidpunkten för sammanläggningen. Men vilka faktorer är det som inverkar på den prövningen? Jag kan ta tre fall från mitt eget län. Min egen kommun vill ha en sammanläggning, kranskommunerna vill inte ha den. Där har länsstyrelsen föreslagit 1974 för sammanläggningen. Trots att jag själv vill ha en sammanläggning tycker jag det är riktigt att frivilligprincipen accepteras: eftersom några kommuner inte vill ha en sammanläggning väntar man med den till 1974. Men i närheten av Ystad ligger en kommun som heter Herrestad. Den har Sveriges förmodligen lägsta kommunala utdebitering. I den kommunen har man enhälligt gått emot en sammanläggning. Man vet att övergångsbidraget inte kommer att täcka den ökade kommunala utdebiteringen. Efter vad man nu förstår är det helt klart att det blir en tvångssammanläggning. Hälsingborg — och det är ett utomordentligt viktigt ärende — vill inkorporera Mörarp, Kattarp, Ödåkra och Vallåkra; de båda sistnämnda kommunerna säger nej. Här spelar sammanläggningen roll därför att en inkorporering innebär ett byte av valkrets -— man går in i fyrstadskretsen. Här blir det tvångssammanläggning -— jag använder detta ord för att beteckna en sammanläggning 1971 — därför att några av kommunerna säger ja.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är att jag i dag hade ämnat framställa exakt samma fråga som den fru Sundberg tagit upp. De kommuner i mitt hemlän, Örebro län, som själva beslutat om anslutning till respektive kommunblock 1974 känner i dag ett hot från myndigheterna innebärande att anslutningen skulle ske redan 1971. År 1962 utlovades ju en frivillighet i detta avseende för kommunerna. År 1969 beslutades om tvångsmässig anslutning men med valfrihet att få denna genomförd 1971 eller 1974. I dag verkar det som om sammanslagningarna i ganska stor omfattning skulle forceras till 1971. Historien om Glanshammars kommun i detta sammanhang är historien om en ortsbefolknings tappra men till synes fruktlösa kamp för sin självbestämmanderätt mot överheten. Statsmakterna har just beslutat att dela Glanshammars kommun så att en del, Götlunda församling, förs till Arboga i Västmanlands län och en annan del går till Örebro och Örebro län. Örebro läns landsting har emellertid enhälligt uttalat att Glanshammar odelat skall föras till Örebro. Detsamma har länsstyrelsen ansett. En lokal folkomröstning har anordnats i Götlunda, i vilken 95 procent av befolkningen givit uttryck för samma uppfattning. En statlig utredningsman, byrådirektör Björn Boseus, har tillsatts och har också kommit fram till denna uppfattning. Statsrådet Lundkvist har emellertid ändå bestämt att Glanshammar skall delas. Invånarna i Glanshammar är bestörta och frågar vilken demokrati som finns, när en entydig folkvilja inte respekteras av statsmakterna. Glanshammars kommunalfullmäktige har uttalat att man vill vänta med anslutningen till Örebro till 1974, då länsgränsen skall ändras, och Örebro stad har uttryckt samma mening. Nu ryktas det dock om en tvångsdelning av Glanshammar och en sammanläggning med Örebro stad redan 1971. Om statsrådet Lundkvist vill bli en mäkta populär politiker i mina hembygder — det är herr Lundkvist inte i dag — och vill gå till historien som en rakryggad kämpe för demokratiska principer, bör han låta Glanshammars kommun odelad gå till Örebroblocket i enlighet med vad en kompakt folkvilja kräver.

Herr talman! Jag är, såsom fru Sundberg vet, av konstitutionella skäl förhindrad att i denna debatt diskutera enskilda fall, men jag blev förstås en smula förvånad över fru Sundbergs påstående att regeringen har avgjort ett antal fall, som hon räknade upp. Regeringen har ännu inte behandlat dessa förslag till kommunsammanläggningar. Detsamma gäller herr Ringabys fall. Regeringen har inte heller haft tillfälle att ta ställning till denna sammanläggning. Rent allmänt kan jag emellertid beträffande det som jag förstod att fru Sundberg ville veta säga att dessa frågor har sådan karaktär att de måste prövas från fall till fall. Låt mig som exempel ta en situation, som inte har direkt beröring med det av fru Sundberg upptagna fallet. Det kan t.ex. finnas en centralort, där invånarna är helt överens om en sammanläggning. Vi har en liten ytterkommun, som också är ense med centralortskommunen om en sammanläggning. Men sedan har vi en mellanliggande kommun, där en knapp majoritet inte vill ha sammanläggning vid den första tidpunkten. Då måste regeringen göra en bedömning: Hur skall man se på denna fråga ur hela kommunblockets synvinkel? Skall den knappa majoriteten i en mellanliggande kommun få avgöra denna viktiga fråga i negativ riktning, när en stark majoritet i hela kommunblocket anser det såsom mycket angeläget att en sammanläggning kan komma till stånd redan 1971? Jag har nämnt detta exempel såsom ett typexempel på vilka frågor vi kommer att få ta ställning till och där vi då naturligtvis sätter oss in i både hur de kommuner har resonerat som vill ha en sammanläggning och hur de kommuner har resonerat som inte vill. Vi tar även del av remissmyndigheternas resonemang i fallet. Detta är den upplysning som jag kan ge i denna fråga.

Herr talman! Jag förstår verkligen att regeringen ställs inför problem i detta fall. Man kan också säga att det är en principiell fråga, ty det har väl ändå alltid varit meningen att de kommuner som inte vill ha en sammanläggning skulle kunna medges uppskov fram till 1974 men inte längre. Vad jag finner intressant är frågan om partiell sammanläggning. Beträffande det av statsrådet Lundkvist relaterade fallet med en kranskommun vill jag ställa en fråga, som jag tycker är utomordentligt väsentlig. Utgör kranskommunen, den mellanliggande kommunen, en liten majoritet i det blivande kommunblocket eller är det bara en liten majoritet inom kranskommunen som vill skjuta upp sammanläggningen ? Jag vet också att statsrådet är förhindrad att diskutera speciella fall. Men jag berörde här ett fall där kranskommunen, fastän den låg kring en större ort, enhälligt vill skjuta upp ett sammanläggande till 1974. Den centrala frågan är alltså: Vad spelar majoritetsförhållandet inom kommunens styrelse för roll respektive — vilket jag tycker är mera intressant — vilken betydelse har kommunens storlek i det stora kommunblocket? Jag förstår att det är svårt för statsrådet att nu uttala sig om den partiella sammanläggningen, men är den någonting som regeringen räknar med skall vara ett klart alternativ för att tillfredsställa de kommuner som definitivt vill förhindra ett samgående redan 1971?

Herr talman! Frågan är inte aktuell i Glanshammarsfallet heller. Det är bara så att kammarkollegiet har inkommit med en skrivelse till länsstyrelsen, vilket har oroat folket i vårt län. Man har fattat det så att det kommer att ske en sammanläggning redan 1971, trots att både Örebro stad — den mottagande kommunen — och Glanshammar — den ingående kommunen — är ense om att vänta till 1974. Jag hoppas att det då också blir så. Den stora frågan hos oss är emellertid den länsgränsjustering som redan är verkställd. Men jag var förmäten nog att tro att det skulle gå att påverka herr statsrådet till att även justera denna länsgräns och ta med Götlunda. Uppfattningen att Götlunda bör vara kvar i Örebro län är där ute nästan hundraprocentig.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det fylliga svaret på min enkla fråga. Det är enligt min uppfattning av största betydelse att se till att ingen sö ker gå förbi de förpliktelser och lagar som gäller på fastighetsområdet. Det jag har relaterat gäller ett fall i Stockholm, och jag har även överlämnat det till justitiedepartementet. Det är minst sagt underligt att man 1965 meddelade lagfartsmyndigheterna att ifrågavarande fastighetsförening var upplöst och att det nu drygt fyra år senare inte inregistrerats någon ny ägare till fastigheten. Det är inte okunnighet hos fastighetsägaren som ligger bakom uraktlåtenheten att begära lagfart, ty han är väl bevandrad i fastighetsaffärer och tillika yrkesman i juridiska frågor och känner väl till skyldigheten att begära lagfart. Det är en uppenbar nonchalans mot lagbestämmelserna. Det kan också vara fråga om en ekonomisk spekulation eftersom det rör sig om både inregistreringsavgift och eventuellt fastighetsskatt. Detta exempel är säkert inte något undantagsfall även om det är anmärkningsvärt grovt. Om hyresgästerna i denna icke inregistrerade fastighet sluppit betala hyra hade ärendet åtminstone varit förklarligt, men så är inte fallet. Den nakna verkligheten är den att samma ägare som meddelat att föreningen upphört tar emot hyran på samma postgirokonto som tidigare. Det finns all anledning att göra en översyn över hela fältet och se efter hur mycket som brister i inregistreringsavseende. Det är nödvändigt att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med förhållandena. Låt mig till sist omnämna att sex sju lägenheter i ifrågavarande fastighet står tomma eller är skenuthyrda i dessa tider med en oroande bostadsbrist — detta i Stockholms city! Denna bild av en fastighetsägare som visar dåligt samhällsengagemang är upprörande. Jag hoppas på snara motåtgärder och skärpt lagstiftning på berörda område. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig när Kungl. Maj:t kan förväntas utfärda föreskrifter angående »>information dels till de barn utom äktenskap som saknar barnavårdsman, dels till fader om anteckning i personakt om utomäktenskapligt barn i enlighet med riksdagens skrivelse 367/1969>. Genom justitiedepartementets försorg har press, radio och TV tillställts en utförlig information om den nya lagstiftningen om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt. Den information som ägt rum via massmedia har varit betydligt mera omfattande än som är brukligt när det gäller ny lagstiftning. Bl. a. just med tanke på övergångsreglerna har vidare från departementet utgått särskilda skrivelser till Advokatsamfundet, Bankföreningen, Sparbanksföreningen och = Livförsäkringsbolagens förening med uppgift angående den nya lagstiftningen och med anmodan till organisationerna att informera sina medlemmar i frågan. Att därutöver vidta åtgärder som direkt syftar till att informera alla utomäktenskapliga barn, som inte längre har barnavårdsman, om Öövergångsreglerna är förenat med praktiska svårigheter. Sådan information kräver dessutom, som utskottet också underströk i sitt utlåtande, särskilda hänsynstaganden till: barnen i fråga. Bl. a. mot bakgrund härav är det enligt min mening inte lämpligt att, t.ex. via pastorsämbetena, tillställa varje utomäktenskapligt barn eller dess vårdnadshavare personlig information i saken. Däremot kan man tänka sig att en allmän broschyr om de nya reglerna distribueras till samtliga familjer i landet. Bl. a. av kostnadsskäl bör dock en sådan information inte ske separat utan i samband med annan information av allmännare karaktär. Efter samråd med chefen för socialdepartementet har jag därför stannat för den lösningen att en kortfattad redogörelse för arvsrättsreformen tas in i den s.k. socialkatalog som socialdepartementet inom kort kommer att distribuera till samtliga hushåll i landet. Med den andra delen av sin fråga torde fru Kristensson syfta på utskottets uttalande att man förutsatte föreskrifter från Kungl. Maj:t om att fadern skulle underrättas när anteckning rörande utomäktenskapligt barn gjordes i hans personakt. Syftet härmed skulle vara att undvika sakligt oriktiga anteckningar. Vid närmare övervägande har jag emellertid funnit att risken för felaktiga personaktsanteckningar måste anses mycket liten. Enligt de anvisningar som centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden meddelat och tillställt samtliga pastorsämbeten gäller nämligen bl.a. att anmälan från barnet eller dess vårdnadshavare får godtas bara om faderskapet styrks. Detta skall ske genom utdrag av kyrkobok, eller genom dom om fastställt faderskap. De anvisningar som nämnden har meddelat angående förfarandet måste enligt min mening anses ge tillfredsställande garantier från rättssäkerhetssynpunkt. I den mån det likväl skulle inträffa att felaktig anteckning i personakt sker, torde man ha anledning räkna med att detta uppdagas i samband med bouppteckning efter arvlåtaren. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört är jag för närvarande inte beredd att föreslå sådana föreskrifter om underrättelse till fader angående anteckning i hans personakt som fru Kristensson åsyftar.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det mycket utförliga svaret på min fråga. Vad gäller den första delen av svaret, om informationen till de utomäktienskapliga barnen själva, kan jag bara tacka för det besked jag fått. Jag förstår mycket väl svårigheterna att kunna ge en individuell information. Jag skulle bara på den punkten vilja uttrycka önskemålet att den socialkatalog som nu skall distribueras verkligen kommer att distribueras snart. För att det över huvud taget skall bli fråga om arvsrätt måste ju det utomäktenskapliga barnet finnas antecknat i personakten senast vid arvlåtarens död. Har så inte skett går man ju miste om arvsrätten, och därför är det angeläget att detta klargörs så snart som möjligt. När det gäller den andra frågan, om information till fadern, säger justitieministern att risken för felaktiga personaktsanteckningar måste bedömas som mycket liten. Ja, det är nog svårt att avgöra hur stor eller hur liten risken är. När riksdagen behandlade frågan gjordes tydligen en annan bedömning. Riksdagen ansåg att det inte går att bortse från de risker som ändå finns. Jag vill inte bestrida att justitieministern kan ha kommit sanningen närmare när han ytterligare studerat fallet, och det är möjligt att det är överflödigt med en information från Kungl. Maj:t till pastorsämbetena. I så fall tycker jag emellertid att det vore riktigt att centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden fick reda på att det inte finns anledning att förvänta föreskrifter. Nämnden har nämligen skickat ut ett cirkulär till pastorsämbetena, i vilket det sägs att dessa i avvaktan på föreskrifter från Kungl. Maj:t bara skall göra minnesanteckningar. På något sätt måste den här saken klaras ut. Självfallet får dessa underrättelser till fadern ske med erforderlig diskretion. Jag tror att det finns anledning utgå ifrån att centrala folkbokförings och uppbördsnämnden kommer att iaktta sådan, så på den punkten finns väl ingenting att invända. För mig kvarstår ändå fortfarande ett frågetecken, nämligen beträffande hur pass stor risken kan vara för felaktiga anteckningar. Under utskottsbehandlingen tänkte man sig i varje fall att det kunde finnas personer med samma namn och att det därigenom kunde ske förväxlingar. Statsrådet sade att om det blir en felaktig anteckning i personakten, torde den kunna rättas till i samband med bouppteckningen efter arvlåtaren. Det är alltid svårare när vederbörande själv inte kan så att säga vittna i egen sak, ty då har man en bevismöjlighet mindre. Jag tackar emellertid för svaret.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig om jag kan ange om en elransonering kommer att införas och hur i så fall en sådan kommer att utformas och om jag anser att den rådande bristen på elkraft, betingad av elförsörjningens starka beroende av vattenkraft, bör påverka den fortsatta utbyggnaden av elförsörjningen i fråga om avvägningen mellan vattenoch värmekraft. Om riksdagen bifaller den framlagda propositionen om elransonering, kommer de formella förutsättningarna föreligga för att vid behov införa en ransonering. Läget är efter den sista månadens kyla nu sådant, att risken för att vi måste tillgripa en elransonering får anses som relativt stor. Det blir i första hand en blivande elransoneringsnämnds sak att bedöma om och när en ransonering skall träda i kraft. Som jag framhöll i ett svar förra veckan på en liknande fråga i första kammaren behöver den reglering som kan komma i fråga sannolikt inte uppehållas mer än under ett par månader eftersom den aktuella bristsituationen kommer att hävas med vårfloden. Under denna korta tid är det praktiskt omöjligt att låta en reglering omfatta hushållen och övriga småförbrukare. En direkt kvotransonering måste i första hand riktas mot de stora elförbrukarna. Därutöver kommer restriktioner att kunna införas mot användning av elkraft för speciella ändamål, t.ex. reklamoch fasadbelysning. Ytterligare möjligheter till utbyggnad av vattenkraft är mycket begränsade. Föreliggande utbyggnadsplaner torde inte påverkas av den aktuella elkraftsituationen. Den väsentliga frågan när det gäller att gardera sig mot svårigheter av nu aktuellt slag är inte vilket kraftslag som väljs utan i vilken omfattning vi anser rimligt att hålla reservkapacitet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Av detsamma framgår ganska klart att risken för elransonering är mycket stor. Enligt en tidningsuppgift ganska nyligen skulle bristen vara mellan 15 och 20 procent under den aktuella tidsperioden, vilket skulle motsvara ungefär två veckors totalstopp för industrin. Av svaret framgår också att på grund av den brådska som nu uppstår kan man inte vidta några nämnvärda ågärder när det gäller hushållens elförbrukning, utan man får nöja sig med att rikta propagandan mot den sektorn. Det är i stället de stora elkraftförbrukarna som kommer att drabbas av en eventuell ransonering. Detta väcker oro och gör det så mycket viktigare att utformningen av ransoneringsreglerna blir den rätta. Två veckors driftstopp — vi skall väl hoppas att det inte blir något sådant — visar vilket enormt problem det här gäller, speciellt när vi ställs inför det hela så hastigt som har skett. Som lekman vill jag säga att man blir mycket förvånad över att elkraftbristen upptäckes så sent på säsongen som i detta fall. Den som har varit normalt uppmärksam på vad som hänt i naturen måste ha märkt att det har varit två ovanligt svåra torrår i de områden där de stora vattenmagasinen ligger. Därför har man svårt att förstå den kampanj som bedrivits för ökad förbrukning av elström, en kampanj som pågick ända fram till januari månad. Hade det inte varit riktigare att starta en kampanj för sparsamhet med elektrisk ström? Då hade vi kanske sluppit dessa svårigheter. Det är helt oförståeligt för en lekman att så inte skett. Sedan undrar jag också, vilken produktionsgrupp bland elproducenterna som har den största bristen i förhållande till sina leveranser. Det skulle vara intressant att få veta detta. Orsaken till att jag framställde den andra delen av min fråga var att jag trodde att en utbyggnad av värmekraften skulle göra oss litet mindre beroende av vattenkraften och att vi på det sättet lättare skulle kunna undgå dessa bristproblem. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag kan bekräfta att herr Jönssons i Ingemarsgården tolkning av mitt svar är riktig; risken för elransonering är relativt stor. Dagens sammanträde i centrala driftsledningen har resulterat i en kommuniké om detta som offentliggöres i eftermiddag — kammarens ledamöter har kanske redan tagit del av den.

Sedan ställde herr Jönsson den frågan — som inte var med i hans ur sprungliga fråga men mycket väl hade kunnat vara det — varför bristsituationen har stått klar vid en så sen tidpunkt för dem som har ansvaret. Varför har man inte ingripit tidigare från centrala driftsledningens sida? Att det varit två torra somrar behöver vi väl inte vara experter för att veta, sade herr Jönsson. Det senare har han alldeles rätt i. och allvaret i situationen undersöktes och diskuterades mycket under hela hösten. Den bedömning som gjordes i november var emellertid, att eftersom tillrinningen då fungerade ganska hyggligt — och under förutsättning att inte den fortsatta tillrinningen blev den sämsta hittills registrerade på 40 iår, som man nu har upptäckt att den blivit — skulle vi inte behöva tillgripa någon ransonering. Men med hänsyn till tidigare erfarenheter kom man till en slutsats som inte var orimlig i november, nämligen att läget så till vida var under kontroll att det inte behövdes elransonering eller några exceptionella sparsamhetsåtgärder. Vad som senare inträffat är ju att den anhopning av olyckliga omständigheter som drabbat vår elförsörjning under det gångna året accentuerades vtterligare till följd av att tillrinningen blev sämre än under tidigare år då situationen varit dålig. Det är alltså denna utveckling som ligger bakom dagens situation. Dessutom har läget ytterligare förvärrats av att vid värmekraftverken inträffat tekniska haverier som gjort att ett par mycket stora aggregat under kortare eller längre tid måst kopplas ifrån. Därmed kommer jag tillbaka till herr Jönssons i Ingemarsgården andra fråga: Bör icke denna erfarenhet av den torra sommaren och utvecklingen beträffande våra magasin och den brist i fråga om vattenkraftproduktionen som vi har att befara föranleda en annan fördelning mellan vattenkraft och värmekraft? Svaret på frågan är i stort sett det som jag redan givit, nämligen att våra alternativ är utomordentligt begränsade, eftersom den fortsatta vattenkraftutbyggnaden endast kan bli mycket obetydlig och de aktuella projekten inte påverkas härav. Det är värmekraft i olika former — konventionell kraft och atomkraft — som blir den helt dominerande elkraftkällan i framtiden beträffande tillskott av vår produktionskapacitet. Men det är — såsom jag i korthet antydde i svaret — felaktigt att tro att man genom en ökning av andelen värmekraft skulle komma i ett säkrare läge. Förhållandet är det rakt motsatta, ty vattenkrafien är. fortfarande den pålitligaste kraftkällan och den reservkapacitet som behövs när man är beroende av vattenkraft är lägre än den som kommer i fråga vid värmekraft. Jag upprepar därför att valet av kraftslag inte befriar oss från risker för störningar. Kärnkraften kommer att spela en mycket stor roll i framtiden, men vi skall inte blunda för att riskerna för driftavbrott är större än vid de konventionella värmekraftverken och oerhört mycket större än då det gäller vattenkraftverken. Av olika skäl som jag inte skall gå in på förekommer det i dag en i hög grad sakligt omotiverad allmän nedvärdering av vattenkraftverken. En del säger att man borde ha kunnat förutse den här utvecklingen — det är ju alltid lätt att vara efterklok, något som herr Jönsson väl inte varit i högre grad än någon annan — och därför borde ha startat en kraftig sparkampanj redan i november. Jag är emellertid inte säker på att man ens i efterhand kan förebrå vederbörande i centrala driftsledningen att detta inte skedde. Vid en sparkampanj som satts i gång i november på grundval av den information som då förelåg — och det är självfallet att det bara är den information och de prognoser som då fanns som hade kunnat ligga till grund för en kampanj — skulle inte läget sanningsenligt ha, kunnat framställas som så allvarligt att man verkligen fått något resultat av kampanjen. Skall man nå resultat med en sparkampanj — jag vill gärna härifrån talarstolen betyga min uppskattning av det gensvar som sparkampanjen har fått hos de svenska konsumenterna — måste man ha en aktuell situation klar för ögonen, och dessutom måste man hål la kampanjen uppe i ett högt varvtal. Jag tror därför inte att vår situation i dag skulle ha varit bättre, om man hade startat en likartad kampanj redan i november. Alla åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en minskning av för mer naturligtvis att läggas upp och genomföras på ett sådant sätt att skadeverkningarna i form av driftstörningar och produktionsinskränkningar blir så små som det över huvud taget är möjligt. Den ransoneringsnämnd som jag hänvisade till i mitt svar kommer att utses så fort riksdagen — vilket jag hoppas — godkänner vårt förslag till ransoneringslag. Den är givetvis redan under förberedelse för att kunna träda i funktion omedelbart när den formellt juridiskt börjar sin existens. Det måste bli nämndens sak att svara för den närmare utformningen av ransoneringen. Nämndens sammansättning är också sådan att alla samhälleliga intressen — produktionsintressen, sysselsättningsintressen och konsumentintressen — är representerade. Industrin, lantbruket, kommunerna, handeln, löntagarna och naturligtvis kraftproducenterna och kraftdistributörerna är alltså företrädda där. Jag tror att vi just nu inte kan komma längre än till att uttrycka förhoppningen att vi skall undgå en ransonering — men jag erkänner att det i dag framstår som mindre realistiskt än för en vecka sedan — och att ransoneringen, om den kommer, skall tillämpas efter de självklara riktlinjer som har angivits i propositionen och till vilka jag hoppas att riksdagen kommer att ansluta sig.

Herr talman! Eftersom debatten giäller en enkel fråga och jag är mycket nöjd med de ytterligare upplysningar jag har fått, vill jag bara helt kort konstatera att bakom dagens situation ändå kan skönjas svårigheten för ett organ — även om det är statligt — som har till uppgift både att sälja och att hushålla med samma produkt. Man har svårt att välja efter vilken linje man skall agera, och det nuvarande läget är väl ett utslag av detta. Tydligen har det denna gång slagit fel både i naturen och på det tekniska området vid samma tillfälle, och det måste vara en särskilt ogynnsam situation. Enligt min mening är det också ett praktexempel på hur sårbart vårt moderna samhälle är. Trots alla prognoser och all central planering ligger vi ganska dåligt till från beredskapssynpunkt.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han ämnar vidtaga för att skapa klarare riktlinjer för tillsättande av universitetslektorat. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt universitetsstadgan fordras för behörighet till tjänst som universitetslektor att dels ha avlagt doktorsexamen eller godkänt disputationsprov eller ha motsvarande kompetens, dels ha styrkt sig äga pedagogisk skicklighet. Vid meritvärderingen har man att beakta att universitetslektoraten är avsedda för undervisningens behov. Det är mot denna bakgrund som sökandens meriter skall bedömas. Myndigheterna har också handlat härefter. För närvarande an ser jag det inte föreligga tillräckligt starka skäl att meddela några närmare generella bestämmelser för tillsättande av universitetslektorat.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga, men beklagar att han anser att det för närvarande inte föreligger tillräckligt starka skäl för att meddela några närmare generella bestämmelser beträffande tillsättande av universitetslektorat. För tillsättande av professurer har universitetsstadgan mycket omfattande bestämmelser — jag tror att det finns ett tjugofemtal paragrafer på den punkten. Men när det gäller universitetslektorer förhåller det sig annorlunda. För behörighet som universitetslektor fordras, som framhålles i svaret, avlagd doktorsexamen och styrkt pedagogisk skicklighet. Men universitetsstadgan ger såvitt jag vet ingen anvisning om hur olika kompetenta sökande skall bedömas inbördes. Inget sakkunnigförfarande, inget lärarprov, inga bestämda minimikrav på pedagogisk skicklighet finns och ingenting sägs om hur vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet skall vägas in i bedömningen av de sökande. Detta var kanske inte så märkvärdigt på den tiden då det bara fanns någon enda kompetent sökande till en tjänst, men det är annorlunda nu när flera söker en tjänst. Då blir dessa bestämmelser otillfredsställande. En sektion eller fakultet har inte möjlighet att tillfredsställande bedöma de sökandes meriter, eftersom det inte finns någon sakkunnig, utan en eventuell granskning görs av lärare på den berörda institutionen utan att de erhåller någon kompensation i form av tjänstledighet från undervisning o.s.v. En sökande kan därför inte räkna med att få sina meriter noggrant och opartiskt granskade. Hur skall han kvalificera sig, genom forskning eller undervisning? Jag förmodar att studenterna inte är särskilt betjänta av en starkt forskningsinriktad lektor, utan mer av en som har intresse just för den pedagogiska verksamheten. Jag menar alltså fortfarande att det finns starka skäl för att klara bestämmelser ges för tillsättande av universitetslektorat, och jag hoppas att statsrådet Moberg medverkar till att sådana med det snaraste utfärdas.
Herr talman! Denna fråga har varit observerad och diskuterad i pressen, och de synpunkter som herr Källstad nu framfört stämmer ganska väl med en del synpunkter som framfördes i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning för någon vecka sedan. Jag medger att det i och för sig, med tanke på att den nuvarande ordningen tillämpats i omkring 12 år, kan finnas anledning att överväga om en ändring skall genomföras. Herr Källstad hänvisade liksom skribenten i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning till professorstillsättningen. Det tycker jag dock är ett ganska dåligt valt exempel, eftersom vi här försöker komma fram till en enklare ordning; vi har tillsatt en enmanskommitté i syfte att försöka starkt förenkla det förfarandet. Jag menar emellertid, jag upprepar det, att det ligger någonting riktigt i tanken att när institutionen nu har växt ut under en 12-årsperiod bör man kunna ta upp frågan till prövning. Inom universitetskanslersämbetet pågår överväganden på den punkten. Vad de kan resultera i har jag givetvis ingen uppfattning om. Det är emellertid mot den bakgrunden som jag har formulerat den sista meningen i mitt svar på det sätt som jag har gjort.
Herr talman! Det senaste inlägget av statsrådet Moberg lämnade i alla fall en dörr öppen för möjligheten att förändringar kan komma till stånd. I sitt skriftliga svar framhöll han att det enligt hans uppfattning för närvarande inte förelåg tillräckligt starka skäl härför, men nu har han sagt att man inom departementet överväger att ta upp frågan till prövning. Jag tycker att de synpunkter som framförts i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning av Lars Broman verkligen är väl värda att beakta. De synpunkter på komplettering av kraven på doktorsexamen och pedagogisk skicklighet som han givit uttryck för är väsentliga. Jag tar alltså fasta på statsrådets löfte att man nu överväger denna fråga och att klarare bestämmelser kan komma att genomföras inom en ganska snar framtid.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag är beredd att verka för att medel ställs till förfogande för att naturvårdsåret 1970 skall kunna genomföras på det lokala och regionala planet. För att genomföra Sveriges deltagande i det europeiska naturvårdsåret 1970 har en särskild nationalkommitté bildats. För de lokala arrangemangen har vidare särskilda länskommittéer = utsetts. Nationalkommittén har tagit initiativ till bl.a. utställningar, konferenser och städningskampanjer samt fram ställning av material för skolor, ungdomsföreningar och folkbildningsorganisationer. Syftet har varit att ställa material till förfogande för de lokala organen. Dessa har genomgående visat stort intresse för naturvårdsåret. Sammanlagt har ca 500 000 kr. satsats av statliga medel för dessa åtgärder. Lands-- tingen och kommunerna bör självfallet bidra till kostnaderna för de lokala arrangemangen i samband med naturvårdsårets genomförande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga.

Herr talman! Denna fråga är inte sådan att den kan lösas genom ytterligare anslag från statsverket. Finns det inte ute 'i kommunerna en positiv vilja att göra något, hjälper inte statliga bidrag. Man skall ändå hålla i minnet att syftet med naturvårdsåret är att stimulera enskilda personer och samhällsorgan till att ta ansvar för naturvårdande åtgärder. Givetvis har de kommunala församlingarna det största ansvaret. Vi kan aldrig åberopa några lagbestämmelser och författningar som tvingar kommunerna att göra någonting i detta avseende, utan vi får lita till den uppfinningsrikedom som finns hos de frivilliga krafterna, och den är sannerligen inte ringa. Den har tvärtom visat sig vara glädjande stor, inte bara när det gäller uppslag utan också när det gäller medel och metoder att finansiera de arrangemang som man har tänkt sig. Kommunförbundet t.ex. har i en skrivelse uppmanat sina medlemmar att aktivt engagera sig för städarveckan i april. Det är säkert inga problem att få den åtgärden finansierad. De krafter som ämnar vidtaga den åtgärden kommer även att finna möjligheter att betala den. Här har vi alltså praktiskt taget hela Organisations-Sverige bakom nationalkommittén. Det bör då inte möta några större svårigheter att på det regionala och lokala planet få fram de pengar man vill ha. Syftet är inte bara att föreslå arrangemang utan även att finna pengar till att finansiera dem med. Såvitt vi har kunnat bedöma av erfarenheterna från landet i stort finns det också både uppfinningsrikedom och vilja att skaffa pengar till de anordningar och åtgärder som man vidtar.
Herr talman! Statsrådet säger här att detta inte är ett problem, som man löser enbart med statsmedel. Jag är klart medveten därom. Jag framhöll i mitt tidigare anförande att det finns många förslag men att det kostar pengar att genomföra dem. Jag har själv erfarenhet från sådan här verksamhet. Vi har i vårt län bedrivit en s.k. antiskräpkampanj under ett par tre år i samarbete med länsskolnämnden, och vi har fått till stånd en verklig aktivitet, men, herr Bengtsson, det kostar pengar. Vi har erhållit ungefär 15 000 kronor per år från landstinget och vi har fått medel från naturvårdsverket. Aktiviteten har alltså kostat åtskilliga tusenlappar. Jag vore glad om statsrådet hade rätt när han säger att det inte bör vara någon svårighet att få fram pengar, men jag tror inte att det är så enkelt. Sedan är det också utomordentligt viktigt att man får till stånd en aktivitet över hela linjen. Det måste ske under ledning av naturvårdssektionen på länsstyrelsen, och skall den arbeta måste den ha pengar.
Herr talman! Jag tror att man skall göra klart för sig, att dessa anordningar, även om de kostar pengar, ändå ger värdefulla resultat för kommunerna. En städkampanj kan kosta litet grand, men resultatet är värt väldigt mycket för innebyggarna i kommunen. Länsstyrelsernas naturvårdssektioner ägnar all sin kraft åt detta problem. Men här är det fråga om att frivilliga krafter skall medverka. Det har visat sig att det inte är någon konst att få fram frivilliga krafter, som leder detta arbete på sin fritid både regionalt och lokalt. Herr Gustavsson i Alvesta tillhör ju själv dem som leder sådan här verksamhet, och jag hoppas att han skall kunna klara det på sitt område lika bra som hans kolleger på andra håll.

Herr talman! Statsrådet säger att just denna städkampanj är oerhört nyttig och viktig för kommunerna. Jag vill inte se det så. Det värdefulla resultatet av denna verksamhet är inte att ungdomarna i skolorna har varit ute och städat och hjälpt kommunerna, utan det värdefulla är att dessa ungdomar från tidiga år lär sig naturvett.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är villig att redovisa när och i vilken omfattning den projekterade nybyggnaden av SJ:s verkstad i Östersund kan komma till stånd. Järnvägsgeografiska skäl och tillgången på yrkeskunnig personal talar för att huvudverkstaden i Östersund hör finnas kvar. Den nuvarande verkstaden i Östersund är emellertid omodern, och SJ har därför planer på att bygga helt nya industrilokaler. Den nya verkstaden är avsedd för ombyggnads arbeten samt för underhåll av speciella iyper av rullande materiel exempelvis tjänstevagnar och snöröjningsmaskiner. Vidare avser man att liksom tidigare åta sig beställningsarbeten till utomstående. : SJ har emellertid vid sina priorkkeringar inte haft utrymme för projektet. Det är därför inte för närvarande möjligt att närmare ange tidpunkten för en igångsättning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. De anställda men även länsbefölkningen i stort har sedan november månad i fjol hyst en betydande oro för Östersundsverkstadens framtid. Då kom beskedet = att arbetsmarknadsstyrelsen av formella skäl inte kunde stödja projektet och att statens järnvägar hyste tveksamhet inför den rätt betydande investeringen om 11 miljoner kronor som en nybyggnad skulle innebära. Kommunikationsministerns besked är därför glädjande och börbidra till att skingra mycken besvärande ovisshet i Jämtlands län, även om tidpunkten för en nybyggnad inte angivits. Beskedet är, som jag ser det, positivt, även så till vida att det markerar en ny vilja som. vi länge i Jämtlands län efterlyst från regeringens sida att inordna investeringsverksamheten inom statens. järnvägar under den lokaliseringspolitiska målsättningen. Svaret är visserligen i detta avseende att betrakta som en svala, men jag hoppas att denna svala förebådar en sommar, d.v.s... en omprövning av SJ:s roll inom trafikpolitiken. Jag hoppas att den projekterade nybyggnaden av SJ-verkstaden kan komma till stånd så snart som möjligt, och det vore angeläget att kommunikationsministern på denna punkt närmare kunde precisera svaret. Kan vi förvänta en byggstart under detta år om utbyggnaden kan ske som beredskapsarbete? Det brådskar nämligen av skilda anledningar. De nuvarande lokalerna är starkt nedslitna, och personalen som uppgår till närmare 200 anställda arbetar delvis under klart otillfredsställande förhållanden. Det är alltså angeläget att arbetsmiljön förbättras så snabbt som möjligt. Det bör också betonas att denna verkstad är av väsentlig betydelse för näringslivets allmänna utveckling i Jämtlands län. Det är tunnsått med tyngre verkstadsindustrier i området, och SJ verkstaden arbetar därför, som herr statsrådet själv i sitt svar påpekade, som underleverantör till andra företag på orten. Detta bidrar till utvecklingen av verksamhet och sysselsättning i vidare mån än inom statens järnvägar, vilket kan åberopas som ett ytterligare belägg för att man inte bör se alltför snävt företagsekonomiskt på SJ:s verksamhet i dessa landsdelar. Detta borde också påverka prioriteringen av denna investering.
Herr talman! Jag vet att den nuvarande verkstaden i Östersund är mycket omodern. Det måste vara påfrestande för de anställda att arbeta under så besvärande förhållanden som de nu rådande, och detta är ytterligare ett skäl till nybyggnation. Som jag har sagt i mitt svar är det för närvarande inte möjligt att närmare ange tidpunkten för en igångsättning. Det viktigaste och enligt min mening helt avgörande är emellertid att i det närmaste 200 arbetstillfällen bevaras i Jämtländs län, att oron hos de anställda inte blir onödigtvis stor och att de så fort som möjligt får arbetsdugliga lokaler. Till allt detta kommer alt statens järnvägar också i fortsättningen bör ha en ändamålsenlig huvudverkstad på ett geografiskt lämpligt

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att jag är överens med kommunikationsministern om att det väsentliga är att de 200 anställda får ett klart besked, vilket de ju har fått i dag. Med hänsyn till den aktuella sysselsättningssituationen i Jämtlands län hade det dock varit önskvärt med ett något mer preciserat uttalande om den tidpunkt när nybyggnaden kan komma till stånd. Enligt den senaste arbetslöshetsstatistiken för Jämtlands län, d.v.s. den redovisning som länsarbetsnämnden lämnade måndagen den 16 februari, var totalt 1530 personer redovisade som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna. Av dessa var 508 byggnadsarbetare, och statistiken inkluderar inte köldpermitterade. Under sådana förhållanden hade jag hoppats att kommunikationsministern skulle svara att ett uppförande av verkstadsbyggnaden som beredskapsarbete väsentligen skulle kunna påskynda igångsättningen av byggnationen.
Herr talman! Herr Elmstedt har frågat mig, vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma goda väntlokaler och liknande för dem som efter järnvägsnedläggningar är hänvisade till landsvägsbuss. Granskning av behovet av serviceanordningar ingår som ett viktigt led i prövningen av framställningar om tillstånd att lägga ned järnvägstrafik. I besluten anges regelmässigt, i vilken utsträckning trafikföretaget skall medverka till att väntlokaler för resande hålls anordnade efter en nedläggning. Väntlokalens utformning får givetvis bli beroende av i första hand resandeantalet. Det kan på vissa platser vara tillräckligt med ett regnoch vindskydd. I vissa fall kan väntsalarna på kvarvarande järnvägsstationer användas tills vidare. På platser med stort trafikunderlag kan det bli aktuellt med en busstation med vänthall och andra serviceanordningar. Även på anslutningspunkter mellan busslinjerna och Järnvägsnätet finns i regel tillgång till väntlokaler av god standard. I de fall där Kungl. Maj:ts beslut anger att SJ skall medverka till att väntlokal hålls tillgänglig tas kontakter mellan SJ och vederbörande kommun. De närmare detaljerna om väntlokalens utformning och framtida skötsel m.m. brukar därvid kunna ordnas i samförstånd.
Herr talman! Jag hade för drygt fyra år sedan anledning att ställa ungefär samma fråga till dåvarande kommunikationsministern, nuvarande statsministern Palme. Järnvägsnedläggelserna var då i vardande, men bekymmer och problem började redan torna upp sig. Dessa har inte blivit mindre sedan dess, utan snarare tvärtom. Intensiteten i nedläggningarna har ökat, och förhållandena på många platser har helt förändrats. Där det tidigare fanns väntlokaler får man numera ofta stå ute i Guds fria natur. Servicen har blivit sämre, därom råder inte något som helst tvivel. Inom områden som jag väl känner till — och det är anledningen till att jag ännu-en gång ställt frågan —— saknas nu väntlokaler på många platser där man förut hade en fullödig service, och detta drabbar inte minst skolungdomarna på högstadium och i gymnasium som är ytterst beroende av denna service. Det har inte gjorts någonting för att ordna saken, och jag vet att det på andra håll i landet råder liknande förhållanden. Jag betraktar detta som helt otillfredsställande. Ingen kräver välutrustade väntlokaler vid varje busshållplats, men på platser där det tidigare funnits en någorlunda hyfsad service vill man gärna ha den kvar. I varje fall vill man inte bli helt utan service, såsom nu är fallet på många håll. I stället har det blivit på det sättet att SJ försöker flytta över den här problematiken på kommunerna. Det är självklart att en kommun har svårare att stå emot trycket, eftersom den känner detta mera påtagligt. Kommunen är så att säga den första instans som får ta törnarna. När jag för fyra år sedan ställde den här frågan till dåvarande kommunikationsministern, fick jag i en replik av honom till svar bl.a. följande: >Som ett exempel på hur SJ hanterar dessa ärenden skulle jag vilja ta ett nedläggningsbeslut som fattades för inte så länge sedan. I samband därmed sades det att SJ skulle medverka till att väntlokaler för resande anordnades i — — — >» Därefter räknade statsrådet upp ett antal platser som stämde väl överens med stationerna utefter den järnvägslinje vars nedläggning föranlett min fråga. Jag kan nu säga till nuvarande kommunikationsministern = att ingenting har hänt på den här tiden — inte ett dugg.

Herr talman! Jag utgår ifrån att herr Elmstedt förstår att jag inte har möjlighet att gå in på det enskilda fall som herr Elmstedt nu tog upp. Låt mig bara rent allmänt framhålla att det i beslu ten inte brukar sägas någonting om hur väntlokalen skall utformas. Här måste man naturligtvis ta hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall. I besluten brukar vi emellertid tala om att trafikföretaget skall medverka till anordnandet av väntlokaler, och det krävs ju två parter för att det skall kunna bli tal om en medverkan. Som jag sade i mitt svar, har erfarenhetsmässigt dessa frågor kunnat lösas på ett bra sätt, oftast i samförstånd mellan trafikföretaget och vederbörande kommun .

Herr talman! Flera kontakter har tagits mellan SJ och vederbörande kom mun — och vederbörande kommuner, innan kommunsammanläggningen 1967 var ett faktum — men trots detta och trots upprepade försök från kommunens sida att få saken ordnad är problemet fortfarande lika olöst som det var för fyra år sedan.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag uppmärksammat att kyla och drag i kupéerna medför allvarliga hälsorisker för förare och övrig tågpersonal, som under den kalla årstiden tjänstgör i SJ:s motorvagnar och postvagnar av viss typ. Jag är medveten om problemet att vid extremt låg yttertemperatur undvika kyla och besvärande drag i förarutrymmet på SJ:s dieselmotorvagnar eller de s.k. rälsbussarna. Förhållandet hänger samman med att avoch pästigning sker genom en sidodörr i förarhytten. SJ har under 1960-talet vidtagit olika åtgärder för att komma till rätta med problemet. En varmluftsfläkt har placerats bakom förarstolen och ett värmeelement vid sidan av denna. Hela värmeanläggningen har gjorts mindre beroende av motorns kylvattentemperatur. Dessutom har frontoch sidodörrar försetts med bättre tätningslister. Beträffande postvagnarna är enligt vad jag inhämtat numera olägenheterna av kyla och drag i stort sett eliminerade. Sorteringsutrymmena i dessa vagnar är normalt väl uppvärmda och isolerade. I det utrymme där bl.a. postgodset magasineras kan dock temperaturen vara lägre och visst drag förekomma. En typ av tätare sidodörrar provas denna vinter. Faller provet väl ut kommer de nuvarande skjutdörrarna att bytas ut. | Avslutningsvis vill jag framhålla att arbetsbetingelserna givetvis inte får vara sådana att personalens hälsa äventyras. Självfallet har SJ även i dessa frågor fortlöpande kontakter med både yrkesinspektionen och berörda personalorganisationer. Vid dessa kontakter har under senare år inga klagomål framförts i de hänseenden som herr Wikner påtalat.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern = för svaret. Orsaken till att jag framställde min fråga var att man har framfört klagomål till mig och önskat att jag skulle föra frågan vidare till kommunikationsministern. Trots de åtgärder som det talas om i svaret så finns det brister på detta område. Jag är emellertid glad över att en del av de bristerna nu kommer att avhjälpas. I svaret nämns dock endast draget från sidodörren; det mest besvärande draget kommer faktiskt från den dörr som är placerad mitt fram. Det talas i dag mycket om trivseln på arbetsplatsen, och det talet borde även gälla för motorförare och konduktörer på motorvagnar samt annan tågpersonal. Uppenbart är att det drag som nu uppstår i förarhytterna innebär hälsorisker av olika slag, vilket också framgår av svaret. Att varje dag vara utsatt för drag i en kupé av detta slag måste vara i högsta grad hälsofarligt. Gällande bestämmelser på området är knapphändiga. Enligt yrkesinspektionen för landtrafik regleras tågpersonalens arbetsförhållanden under vintertid, då risker för kyla och drag särskilt kan föreligga, endast av de allmänna bestämmelserna i arbetarskyddslagen av den 3 januari 1949. Där står i 10 8 andra stycket: »Arbete skall äga rum vid tillräcklig och tjänlig belysning samt så lämplig värmeoch fuktighetsgrad, som med hänsyn till arbetets beskaffenhet och platsen för detsamma skäligen kan påfordras.» Brister finns alltjämt, men jag uttalar förhoppningen att de brister jag påtalat måtte bli avhjälpta med det snaraste.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat mig om jag är beredd att lämna en ingående redogörelse för i vilken omfattning statens fordran sedan de s.k. paritetslånen infördes stigit i kapital, ränta och ränta på ränta på allmännyttig, kooperativ respektive enskild bostadsproduktion. Jag har från bostadsstyrelsen låtit inhämta de uppgifter interpellanten frågat om. Bostadslån för vilka räntebetalning och amortering omfördelas i tiden — s.k, paritetslån — har under tiden den 1 januari 1968—31 december 1969 utbetalats till ett sammanlagt belopp av 1027 miljoner kronor. Dessa paritetslån ökade genom omfördelningen i tiden med sammanlagt 30 miljoner kronor till 1057 miljoner kronor under samma tid. Det kan också uttryckas så att låntagarnas ursprungliga skuld till staten ökat med 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av den ursprungliga låneskulden. Av skuldökningen hänför sig ca 4 miljoner kronor till kontantutbetalningar för att täcka kostnader för ränta och amortering på bottenlån och fördjupat statslån. Återstoden av skuldökningen, ca 26 miljoner kronor, avser ränta på det statliga bostadslånet jämte ränta på den totala skuldökningen. Statens fordran på allmännyttiga, kooperativa och enskilda låntagare fram till den 31 december 1969 fördelar sig enligt följande. Statens fordran på allmännyttiga låntagare ökade med ca 18 miljoner kronor fram till årsskiftet 1969—1970, varav ca 15 miljoner kronor utgör uppskjuten ränta på statslånet. Ökningen för kooperativa låntagare är ca 7 miljoner kronor varav uppskjuten ränta ca 6 miljoner kronor. Motsvarande belopp för enskilda låntagare är 6 miljoner kronor respektive 3,5 miljoner kronor. Av beloppen för enskilda låntagare hänför sig huvuddelen till småhus, nämligen 5 miljoner kronor respektive 3 miljoner kronor. I samband med beslutet om paritetslånesystemet gjordes en del exemplifieringar av hur systemet skulle komma att verka. Utvecklingen därefter främst i fråga om räntenivå och byggnadskostnader har avvikit från vad som då antogs. I årets statsverksproposition (prop. 1970:1, bil. 13, s. 220) framhöll jag att hittillsvarande utveckling, om den består någon längre tid, kan leda till betydligt större skuldökningar och längre amorteringstider än som kan accepteras. Som jag samtidigt förutskickade kommer bedömningar av dessa frågor att göras i särskild ordning. Jag har därför efter bemyndigande av Kungl. Maj:t tillkallat en sakkunnig för att utreda dessa och vissa andra frågor som har samband med paritetslånesystemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på frågan om paritetslånen. Av den lämnade redovisningen framgår att på två år något över 1 000 miljoner kronor har utbetalats i paritetslån, men på samma gång har den ursprungliga skuldbördan ökat med inte mindre än 30 miljoner kronor. Detta skulle kunna ge anledning till åtskilliga frågor. Om man utgår från en normal förväntad förräntning borde ju under denna tid ca 40 miljoner också ha influtit till staten. I stället har skuldbördan ökat med 30 miljoner. Man kan alltså i och för sig tolka siffrorna som en nettoförsämring på ca 70 miljoner kronor. Frågan är då å ena sidan fortfarande öppen hur siffrorna står sig i förhållande till det man utgått från beträffande skulden. Hur mycket har man räknat med att skuldbördan skulle öka under denna tid? Å andra sidan måste konstateras att det är ganska ogörligt att på grundval av de kortfattade statistiska uppgifter som inrikesministern lämnat dra upp en längre diskussion om hur paritetslånen fungerat. I och för sig skulle det finnas skäl för en sådan diskussion, men inrikesministern avslutar ju sitt svar med att peka på att han — för övrigt så sent som i fredags — tillkallat en sakkunnig just för att utreda dessa problem. Detta gör att en mera ingående diskussion kan få anstå till dess att utredningen är färdig. Jag vill emellertid understryka att den sakkunniges utredning bör kunna leda till att paritetslånesystemet i framtiden kan ersättas med ett annat system. Redan nu har vi ju — helt vid sidan av dessa siffror — i fråga om intresset hos de enskilda att riskera kapital i fastigheter kunnat konstatera att osäkerheten om möjligheterna att förränta fastighetskapitalet gör att alltför många ställer sig negativa till finansiering med paritetslån. Det kan — och det tror jag att inrikesministern är ense med mig om — inte begäras att enskilda människor skall använda sig av ett system som ger negativ förräntning på eget insatt eller lånat kapital. Det leder ju till katastrof eller till likvidation. Därtill kommer de mycket stora svårigheter som är förbundna med redovisningen av lånet. Jag kan nämna att det inom Föreningen Auktoriserade revisorer gjorts en utredning enligt vilken ett antal företag, bl.a. allmännyttiga bostadsföretag, i själva verket skulle kunna bli tvungna att likvidera, om en formell korrekt redovisning genomfördes. Det var alltså på tiden, herr inrikesminister, att en sakkunnig tillsattes. Jag hoppas att han arbetar snabbt och redovisar resultatet redan innevarande år samt att undersökningen utförs i samarbete med enskild och allmännyttig fastighetsförvaltning.
Herr talman! Herr Holmberg ställde frågan hur mycket pengar som skulle ha influtit om utvecklingen varit en annan. Jag skulle anta, herr Holmberg, att det belopp på 30 miljoner som jag angav då skulle ha influtit i räntor i stället för att — som nu varit fallet — skulden ökat. Det belopp jag angivit motsvarar alltså räntan på statslånen. Även om jag gör herr Holmberg besviken bör jag kanske säga att jag faktiskt inte utgått från att detta system skulle raseras. Men väl bygger direktiven på att enskildheter i systemet skall ses över och att förslag skall framläggas till ändringar som kan vara påkallade. Skillnaden är måhända inte stor, ty så sent som i fjol förstod jag att man i herr Holmbergs eget parti hade den uppfattningen att det vore lämpligt att vänta någon tid. Man säger nämligen i en motion i frågan: »Vår kritik mot det införda systemet kvarstår alltjämt.

Jag ber herr Holmberg observera att systemet alltså har ett klart socialt inslag. Den synpunkten är jag ingalunda beredd att utdöma på detta stadium.

Herr talman! I årets utlåtande över vår motion — som denna gång har nr 11: 360 — om upprättande av diplomatiska förbindelser med Demokratiska Folkrepubliken Korea konstaterar utrikesutskottet kort och gott att ingenting har inträffat som motiverar en :omprövning av det beslut som riksdagen fattade i december förra året. Utskottet avstyrker därför motionen, vilket också skedde med motsvarande motion i fjol. Det kan vara riktigt att ingenting har förekommit av mer uppmärksammad karaktär beträffande Nordkorea sedan i december månad förra året. Vad som har inträffat, herr talman, daterar sig till flera år tillbaka; detta erkände också utrikesutskottets talesman under förra årets debatt. Jag avser exempelvis uppsvinget i Nordkorea, stabiliteten där o.s.v. Nordkorea har undan för undan utvecklats till en suverän stat, som redan för länge sedan borde ha erkänts av det neutrala och alliansfria Sverige. Hela argumenteringen från förra året, som utskottet nu hänvisar till, grundar utskottet på sin uppfattning att Sverige haft ett FN-uppdrag att ingå i övervakningskommissionen och att vi därför inte kunde ändra vårt lands status, som det heter. Herr Alemyr sade på utskottets vägnar att det var ett uttryck för vår neutralitet att >nu icke ändra den status vi hade när uppdraget gavs oss av Förenta Nationerna att ingå i Öövervakningskommissionen i Korea». Men då måste jag fråga — och jag vore tacksam för att få besked på denna fråga. Enligt stilleståndsavtalet 1953 deltar Sverige i övervakningskommissionen, men år 1957 — alltså åtskilliga år senare — erkände vi Sydkorea genom att rösta för dess inträde i Förenta Nationerna, och detta innebar en helomvändning jämfört med röstningen tidigare år. Det gick således bra för Sverige som neutral stat att visavi Sydkorea ändra status 1957, trots att Svd korea är en fallfärdig polisstat och inte kan vara mera representativ än den framgångsrika folkrepubliken i Nordkorea. På denna viktiga punkt är alltså utrikesutskottets argumentering falsk och felaktig. Det är inte på något sätt bevisat att vårt uppdrag i övervakningskommissionen skulle äventyras, om Sverige i dag erkände Nordkorea. Tvärtom är det mycket rimligt att anta att det skulle bli lättare för oss att fullgöra denna uppgift om vi intog samma ställning gentemot de båda stater längs vilkas gemensamma gräns vi nu fullsör vissa internationella uppdrag. Vår ställning skulle underlättas om Sverige i detta avseende följde vad den neutrala och alliansfria utrikespolitiken bjuder, nämligen att behandla Sydkorea och Nordkorea på ett likvärdigt sätt. Det är ju barockt att påstå att vi skulle ändra status, om vi erkände Nordkorea i dag, mot bakgrunden av att vi faktiskt erkände Sydkorea flera år efter det att vi erhållit FN:s uppdrag att ingå i övervakningskommissionen.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
Herr talman! Det fördes här i riksdagen för några månader sedan en ganska lång och utförlig debatt i detta ärende. Jag ser ingen anledning att i dag ta upp en förnyad debatt. Med hänvisning till vad utrikesutskottet skrivit i sitt utlåtande nr 2 yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag beklagar att herr Alemyr inte kan svara på min fråga i dag utan måste ha betänketid. Det kan emellertid vara förståeligt bl.a. med hänsyn till att det kanske inte är så lätt för herr Alemyr att klargöra de aktuella årtalen. Jag hoppas emellertid att jag kan få ett korrekt svar på frå gan varför fjolårets felaktiga argumentering åberopas av utskottet även i år. Jag kan inte förstå annat än att det måste vara något annat som ligger bakom utskottets inställning än vad som anförts både i fjol och i år som argument för att vi inte skall erkänna Nordkorea. Jag vidhåller mitt yrkande. att riksdagen måtte i skrivelse till regeringen begära att denna skulle ta omedelbart initiativ för att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering.

Herr talman! Även med anledning av vårt motionspar I:1 och II:1 skriver utrikesutskottet i år att inget har inträffat sedan hösten 1969, som skulle motivera en omprövning av det beslut vilket riksdagen då fattade och vilket innebär att vårt yrkande om erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering avslogs. Utskottet har emellertid varken i år eller i fjol ställt frågorna på ett korrekt sätt, trots att herr Alemyr under debatten i december månad på utskottets vägnar påstod att Sverige försöker att se sakligt på detta problem. Herr talman! Händelser här i Stockholm denna vecka visar något annat. Saigonjuntan har tillåtits öppna ett informationskontor, vilket den också gjort. Detta är en öppen provokation mot den helt kompakta opinionen som finns här i Sverige gentemot denna junta som USA skjuter framför sig för att söka dölja sin roll som angripare av Vietnams självständighet. Den svenska regeringen får ta på sig ansvaret för att Saigonjuntan erhållit möjlighet att komma hit. Saigonjuntans administratlion kan inte karakteriseras som något annat än en marionett för de amerikanska angriparna och den amerikanska armén. Det måste betecknas som en grov och medveten lögn när juntan säger sig företräda folket i Sydvietnam. Den svenska regeringen underlåter alt uppfylla sin plikt mot folket i Vietnam genom att här släppa in Saigonjuntans representanter, som inte företräder det vietnamesiska folket. Nej, folket i Sydvietnam företräds av den provisoriska revolutionära regeringen, som Sverige — i konsekvens med vårt handlande beträffande regeringen i Hanoi — omedelbart måste erkänna och uppta diplomatiska förbindelser med. Fyra femtedelar av Sydvietnam har nu befriats och kontrolleras av den provisoriska revolutionära regeringen. I de befriade områdena bor mer än 11 mil joner invånare. Folkets revolutionära makt har upprättats i 41 provinser och städer, 150 distrikt och 1300 byar av sammanlagt 1600 sådana samhällen i Sydvietnam. Det råder alltså inget tvivel om att denna regering uppfyller de villkor som vår regering i allmänhet brukar följa i erkännandefrågor. Det är därför inte en dag för tidigt att den svenska regeringen också upprättar diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och i konsekvens därmed samtidigt tar under allvarligt övervägande att tiden är mogen att helt bryta med Saigonjuntan. Herr talman! Med vad jag har sagt ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 1 och II: 1.
Herr talman! Fru Ryding glömmer uppenbarligen att vi lever i en demokrati med full yttrandefrihet. Både FNL och Saigonjuntan har del i denna frihet. Herr talman! Utöver detta har jag ingenting att tillägga, utan hänvisar till vad utrikesutskottet anförde i december månad då vi senast debatterade detta ämne. Under de månader som sedan gått har inte något inträffat som ger riksdagen anledning att ändra sitt ställningstagande. Jag hemställer därför om bifall till utrikesutskottets förslag i dess utlåtande nr 3.
Herr talman! Jag tycker att herr Alenyr uppträdde precis lika svagt nu som när vi behandlade det föregående ärendet. Jag vet mycket väl att vi lever i en s.k. demokrati med yttrandefrihet. Jag förstår vart herr Alemyr ville komma, eftersom vi här har representanter för Nordvietnam och för FNL. Men dessa representanter företräder sitt folk. Vilket motiv finns för att släppa in personer som inte företräder något annat än ockupanter? Detta är den springande punkten. Vidare förstår jag att herr Alemyr inte vill gå in på någon polemik beträffande den svenska regeringens ansvar — eller flathet är kanske ett mera adekvat begrepp i detta sammanhang — för uppkomsten av sådana provokationer som vi har fått bevittna. Jag vill därför framhålla att det skulle vara tacknämligt om den här frågan kunde omprövas. Det fanns i gårdagens press — också i den socialdemokratiska — flera uttalanden som jag tycker att utrikesutskottet och herr Alemyr borde studera för att rätt uppfatta dagens stämningar i Sverige. Det enda korrekta handlandet är att erkänna Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och att bryta med Saigonjuntan. Jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till vår motion.
Herr talman! Om jag inte hörde alldeles fel sade vänsterpartiet kommunisternas talesman här att vi lever i en >s.k. demokrati med yttrandefrihet>. Det var det mest avslöjande yttrandet som jag hört från kommunistiskt håll på länge. Där fanns också en klar indikation om att man från det hållet vill inskränka yttrandefriheten i detta land. Det innebär också att fru Ryding tydligen ställer sig bakom demonstrationerna häromdagen mot Saigonjuntans kontor och det sätt på vilket de genomfördes. Jag är utomordentligt kritisk mot Saigonjuntan, men jag vill på det skarpaste protestera mot att någon i denna kammare ställer sig upp och försvarar det sätt, på vilket man vill förkväva yttrandefriheten här i landet även om det gäller åskådningar, med vilka vi inte på något sätt kan sympatisera. Ar gumentationen skall inte utgöras av stenkastning och våld, utan den skall gå till på annat vis.

Herr talman! Jag förstår att herr Gustafson i Göteborg kände sig chockad när jag använde uttrycket en s.k. demokrati. Och genast drog han slutsatsen att jag skulle vilja inskränka yttrandefriheten. Tvärtom, jag vill inte inskränka den utan i stället utöka den på ett sätt som herr Gustafson kanske inte har tänkt sig. Frågan om demokratins omfattning och fördjupning är ett helt annat problemkomplex än det vi nu diskuterar, I vissa fall måste jag hävda att vi fortfarande lever i en s.k. demokrati, eftersom vi inte har den ekonomiska jämställdhet som fordras för att få till stånd en fullödig demokrati. Men en diskussion om denna sak kan herr Gustafson och jag föra en annan gång. Herr Gustafson påstår helt frankt från talarstolen att jag har ställt mig bakom demonstrationerna och det sitt på vilket dessa genomfördes. När yttrade jag mig om detta med ett enda ord? Men jag ställer mig inte bakom regeringens flathet att tillåta Saigonjuntan att komma hit till Sverige och påstå sig representera det vietnamesiska folket. När Saigonjuntans män har mage till att påstå detta, betecknar jag detta som en provokation. Det är denna sak debatten gäller och inte mitt eventuella ställningstagande, som har underordnad betydelse. Jag tycker att herr Gustafson skall låta bli att försöka tolka mina uppfattningar tills jag själv sagt någonting.
Herr talman! Någon ytterligare diskussion mellan fru Ryding och mig tror jag inte är behövlig. Hennes uttalanden har varit tillräckligt avslöjande. Fru Ryding säger nu att hon inte ställer sig bakom det sätt, på vilket demonstrationerna utfördes. Men jag har inte hört att hon tagit avstånd från detta sätt.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att den diskussionsteknik som fru Ryding demonstrerar när hon talar om den svenska regeringens flathet mot Saigonjuntan etc. är ett uttryck för den metod i den politiska debatten, som jag räknar med att man från kommunistiskt håll kommer att tillämpa under de följande månaderna och som utgör ett led i partiets förtvivlade kamp att till varje pris komma över den magiska fyraprocentsgränsen. Argumenten är av den natur att det knappast finns anledning att bemöta dem från andra kammarens talarstol.

Herr talman! Det var intressant att höra att herr Alemyr i alla fall reflekterar över en del av vad vi säger. Ännu roligare hade det varit om han hade reflekterat över vad vi motionerat om och som han som utrikesutskottets talesman avstyrker. Men därvidlag hade han inte så mycket att säga, vilket jag beklagar. Jag vidhåller vad jag sade om regeringens flathet att tillåta Saigonjuntans män att komma hit. Jag är inte ensam om detta synsätt; redan tidigare bad jag herr Alemyr att han skulle gå ut och fråga människorna om deras uppfattning. Om han inte förstår detta, lever han rätt avskild från det mesta. Saken ligger till på det sätt som jag framställt den, herr Gustafson i Göteborg. Jag tycker inte själv om sten. kastning, men det är inte detta frågan gäller. Här gäller det vem eller vilka som representerar folket i Sydvietnam, och det är någonting helt annat. Jag tycker faktiskt att man skall kunna hålla isär begreppen härvidlag.

Herr talman! I detta ärende har herr Stefanson i första kammaren och jag i andra kammaren lagt fram ett motionspar, I: 691 och II: 809. I dessa motioner har vi påpekat hur datatekniken utvecklas alltmer. Man får informationer om allt mellan himmel och jord och man samlar dem i databanker av olika slag. även vid årets riksdag föreligger det förslag som avser att utvidga denna verksamhet. Man kan genom des sa databanker kombinera ekonomi, anläggningar, arbetskraft och litet av varje, och det frestar till att utnyttja datorerna till deras yttersta. Särskilt är inrikesoch finansdepartementen intresserade av datatekniken. Det är lätt att motivera att alla dessa uppgifter skall skaffas in från kommuner, från företag, från folkbokföring o.s.v. och sammanställas, men det ligger också nära till hands att missbruka informationerna. Det är svårt att motstå frestelsen att börja trycka på knapparna och utfärda direktiv, när man tycker sig ha bättre informationer än några lokala eller regionala organ. Kommunalmännen kommer i kläm och får svårigheter att klara sina prioriteringsuppgifter inom kommunerna, och den stora allmänheten ställer sig helt oförstående inför centraldirigering av utformningen av den egna miljön. Egendomligt nog är människorna i gemen kanske mest intresserade av en riksplanering. Man räknar med att den nog inte är så farlig och väl inte kommer att röra den enskilda människan på samma sätt som annan planering men kommer att lösa vissa problem som man klart ser är av rikskaraktär. Dessa omständigheter tillsammans med en del överilade uttalanden om s.k. länsdemokrati har föranlett oss att skriva ihop vårt motionspar. Resultatet av en sådan här utveckling med en vidgad informationstillgång på centralplanet kan bli en helt till Stockholm centraliserad statsmakt. Man får ute i länen inte möjlighet att hålla kontakt med någon statstjänsteman som har något inflytande. Receptet är enligt vårt förmenande inte att flytta centrala statsorgan; det går i begränsad omfattning, men det kan inte vara den radikala lösningen. Det riktiga greppet är enligt vår mening att fortsätta med den klassiska linjen i svensk statsförvaltnings decentralisering, nämligen att delegera till länsorgan. Det är klart att inte alla län är helt lämpliga för sådan regional verksamhet, men vi har råd att hålla oss med en decentraliserad statsförvaltning i de län som nu finns. Den utredning som gjordes angående en förändrad länsindelning visade ju att inte bara de organ som nu är bundna till länen utan även den stora allmänheten var bestämt emot en sådan ändrad indelning. Därför får vi väl acceptera de nuvarande länen, även om de inte är riktigt lämpliga. Vi fick förra året en uttömmande redogörelse för länsplanering 1967 dels i statsverkspropositionen, dels i betänkandet SOU 1969: 27. I slutet av det senare finns ett appendix som är skrivet av professor Torsten Hägerstrand och som heter »Utvecklingsdrag som nödvändiggör regionalpolitisk insats>. Denna uppsats har naturligt nog inte tagits med i statsverkspropositionen, och jag är inte säker på att så värst många läsare av SOU-trycket har läst så långt som till slutet. Inte heller är jag övertygad om att man i departementen har tillräckligt studerat Hägerstrands tankeväckande uppsats. Professor Hägerstrand tar upp många frågor; han talar om befolkningsuttunningen och orsakerna till den och om urbaniseringen. Men han säger att statsmakterna själva har ett stort ansvar, eftersom vartenda beslut som avser stationering av en statstjänsteman eller av en organisation får lokaliseringspolitiska följder. Han talar om t.ex. högstadieorganisationen. Denna var naturligtvis till nytta för de orter där man lade högstadierna, men den utarmade de andra som tidigare hade de lägre skolformerna. Vi har gymnasiet, nya universitet, universitetsfilialer; vidare har vi domsagoindelningen, polisdistriktsindelningen etc. Han pekar på att alla de beslut som fattas på förslag från olika departement har inflytande på lokaliseringspolitiken. De bör därför samordnas, och vi bör göra politik av dem på så sätt att vi säger att >här skall vi samla dessa aktiviteter, här dessa» osv. Om man tvekar i en fråga skall man inte bara ta hänsyn till vad som är mest effektivt för den enskilda verksamheten utan även beakta de lokaliseringspolitiska följderna. Jag tror det vore värdefullt för ganska många att ta del av professor Hägerstrands uppsats. Vi har nu 21 residensstäder, undantagandes de tre största städerna. De är utspridda över hela landet och är utmärkta stödpunkter för en decentraliserad central statsverksamhet. Därutöver finns det ju många andra större orter, men just för en förflyttning av verksamhet från centrala ämbetsverk och departement passar de organ bäst som finns eller kan skapas i residensstäderna i anknytning till länsstyrelserna. Detta ville vi påminna om när vi väckte vår motion med anledning av att vi hade fått en anvisning om att regeringen under vårens lopp skulle lägga fram förslag om en reformerad länsstyrelseorganisation. Vi önskade redan under den allmänna motionstiden erinra om att sådana synpunkter borde finnas med när man diskuterar dessa frågor. Vi ville då inte skrämma regeringen — det var ju så kort efter jul och nyår — men så här litet längre fram på året kunde man kanske om inte skrämma regeringen så i varje fall oroa den genom att påvisa hur det kan gå om maktutövningen till det yttersta baseras på datatekniken. Det finns en författare som kallar sig Olof Johannesson, pseudonym för vår världsberömde rymdforskare Hannes Alfvén. Han har tagit upp denna problematik i en liten läsvärd bok som heter »Sagan om den stora datamaskinen>. Denna citeras nu för tiden litet då och då, men just det som jag ämnar citera har jag inte sett återgivet. I boken konstateras först att i det utvecklade datasamhället har det visat sig att de företag fungerar bäst i vilka direktörerna endast har representativa uppgifter, medan företagens verksamhet skötes av datorer. Och författaren skriver: »Det blev därför uppenbart att det skulle innebära en stor fördel för samhället om regeringen ersattes med en dator. Detta motsatte sig regeringen, men frågan kunde ändå lösas på ett lyckligt sätt.> — Det anskaffades datorer för både den ena och den andra uppgiften. Det mesta gick av sig självt, och regeringen blev mer och mer okunnig om de beslut den fattade. — >Regeringen gjorde förtvivlade försök att återta makten, men då ingen av regeringens medlemmar kände till hur man kodade en dator misslyckades försöken. Regeringen kunde inte påverka det numera helt datastyrda regeringsmaskineriet.> Detta är en liten varning och en erinran om hur det kan gå. Med sådana här tankar som utgångspunkt gjorde vi i vår motion en liten försynt antydan om att man i samband med den kommande propositionen om länsstyrelseorganisationen borde beakta dessa frågor och undvika frestelsen att trycka för mycket på knapparna.

Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! En av blandekonomins konsekvenser är behovet av en samordning mellan samhällets och näringslivets verksamhetsgrenar. Att väva samman skilda politiska beslut och åtgärder med handlingsmönstret i ett allsidigt näringsliv, där samhälleliga, kooperativa och privata företagsformer tävlar på lika villkor, är en väsentlig, för att inte säga grundläggande, uppgift i ett modernt samhälle. Denna komplicerade och ganska omständliga process kan knappast genomföras med tillräcklig effektivitet utan att man har klart definierade mål. även om det kan förefalla enklare att låta sig nöja med måldiskussioner inom näringspolitikens skilda delområden, kan aldrig den eftersträvade samordningen och prioriteringen av resurserna uppnås utan en allmängiltig målsättning. I den näringspolitiska diskussionen saknas framför allt denna allmängiltiga målsättning, som inte kan anges med mindre än att ansvariga politiska instanser tar ställning till ett näringspolitiskt program av den typ som motiovärerna här har förordat. Det är mot den bakgrunden litet förvånande att utskottsmajoriteten betecknar tanken på ett näringspolitiskt program som orealistiskt. Det ter sig redan av praktiska skäl ogörligt — säger utskottsmajoriteten — att överlåta åt en enda parlamentarisk arbetsgrupp att behandla hela det vida område som det här är fråga om. En ganska naturlig fråga uppställer sig i sammanhanget: Innebär detta att det näringspolitiska rådet, som arbetar under ordförandeskap av statsrådet och chefen för industridepartementet, på grund av ämnesområdets vidd inte är funktionsdugligt? Utskottsmajoriteten antyder också att frågan om ett näringspolitiskt program är så kontroversiell, att den inte kan bli föremål för behandling i en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp eller utredning — det skulle vara enklare att utreda varje delområde för sig. Innebär då denna slutsats, att det för närvarande i utredningsarbetet och i beredningar på skilda nivåer inte tas hänsyn till detaljernas roll i det större sammanhanget? Sker det verkligen ingen avvägning och ingen prioritering mellan näringspolitikens skilda delområden? Naturligtvis pågår ständiga måldiskussioner, och det sker ständiga avvägningar i skilda samhällsorgans näringspolitiska dispositioner. Jag vill verkligen hoppas, herr talman, att det näringspolitiska rådets diskussioner om skilda branschers strukturproblem inte förts isolerat från samhällsutvecklingen i övrigt. Frågan gäller alltså egentligen, om diskussionerna i denna delikata och svåra fråga om näringspolitiken i stort skall föras innanför lyckta dörrar i de exekutiva organen eller inför öppen ridå i beslutande församlingar, t.ex. i riksdagen. För min del finner jag det vara en besvärande brist i det politiska livet att diskussionen om de stora linjerna så ofta förlorar sig i de små detaljerna, och det gäller också denna fråga. Transportpolitiken samordnas inte med lokaliseringspolitiken, väsentliga = planeringsfrågor sammankopplas endast fragmentariskt med = miljöpolitiken, och jordbrukspolitiska beslut träffas utan att tillräcklig hänsyn tas till konsekvenserna i t.ex. glesbygderna. Behovet av en öppen diskussion om den näringspo litiska målsättningen är verkligen mycket framträdande. Om man in i bilden också för lokala erfarenheter av näringspolitikens nuvarande funktion, är det påtagligt att bristande samordning och oklar målsättning många gånger framstår som ett besvärande handikapp för de länsorgan som har att i praktiken realisera näringspolitiken. Det är möjligt att den planeringsverksamhet som följt på det första försöket med en allvarligt menad regional planering och målsättningsdiskussion, alltså Länsplanering 67, kan leda till en till verkligheten anpassad helhetssyn. Men det sker i så fall uppenbarligen utan att parlamentariskt ansvariga instanser fått ange de vägledande principerna. Även på länsnivån är det alltså en besvärande brist i näringspolitiken att en vägledande målsättningsdiskussion saknas, I den mån en målsättningsdiskussion förs regionalt — det förekommer ju som bekant — sker det utan det stimulerande stöd som en motsvarande dehatt centralt skulle ge. Det är faktiskt så, att den paradoxala känslan ibland bemäktigar sig politiker med ett regionalt ansvar, att det är prognoserna som styr näringspolitiken här i landet i stället för att det borde vara politikernas målsättning som borde vara vägledande och prognoserna endast utgöra en del av beslutsunderlaget. Bristen på helhetssyn i näringspolitiken torde också vara en av förklaringarna till att lokaliseringspolitiken inte bättre än vad som är fallet lyckats medverka till en regional balans. En förutsättning för balanserad regional utveckling måste nämligen vara att den totala näringspolitiska målsättningen blir föremål för ansvariga politiska instansers ställningstaganden och en öppen debatt. I en öppen målsättningsdiskussion ligger också i sig själv ett utvecklingsstimulerande drag som man inte skall bortse från. Skilda befolkningsgrupper och företrädare för näringslivet måste få till fälle att delta i och påverka målsättningsdiskussionen. Den måste göras levande. Jag förmodar att det också är tanken bakom det näringspolitiska rådet, som dock närmast är av konsultativ karaktär. Denna öppna målsättningsdiskussion skulle verkligen främjas om motionärernas tanke realiserades.

Herr talman! Herr Åsling sade att det var litet förvånande, att utskottsmajoriteten har funnit det förslag som läggs fram i motionen orealistiskt. Förvånad borde man strängt taget inte behöva bli. Så sent som i fjol behandlade nämligen utskottet och riksdagen en motion som var mycket lik denna, och då hamnade man i samma slutsats, nämligen att man inte hade anledning att bifalla motionen. Att herr Åsling var förvånad över att inte förslaget vunnit mera gehör beror kanske på att det onekligen låter bra, när man hör det presenteras, såsom herr Börjesson i Glömminge har presenterat det och som herr Åsling ytterligare har kommenterat det. Det ser också bra ut när man läser det; där finns många självklarheter och många allmänna sanningar som var och en måste ansluta sig till. Men intressantare är väl frågan huruvida någonting skulle bli bättre om riksdagen biföll motionsyrkandet, och det är på denna punkt utskottsmajoriteten, liksom riksdagen i fjol, inte kunnat bli övertygad. Vi har hört ett resonemang som berört de bekymmer som alltid finns vid den växling som måste komma till stånd mellan en analys av frågorna och en syntes samt mellan det ståndpunktstagande som kan betecknas som objektivt riktigt — ordet har kanske inte använts men har dock legat bakom resonemanget — och det ståndpunktstagande som är mer politiskt färgat. Man kan väl ändå inte förneka att en rad utredningar sysslat med detuljfrågorna, d.v.s. med analysen. Vi kän ner väl till detta och det har ytterligare redovisats i utskottets utlåtande. Vi vet också att det finns organ som sysslar med kontinuerlig syntes; ett sådant organ är det näringspolitiska rådet.

Herr Åsling talade också om nödvändigheten av att diskussionen inte förs innanför stängda dörrar utan att den sker öppet inför offentligheten. För visso är detta ett mycket behjärtansvärt önskemål. Men det tillgodoses bäst genom den lösning som rekommenderas av utskottet och som också förordades i fjol, nämligen att målsättningsdebatten skall föras här i riksdagen och inom de politiska partierna. Här i riksdagen noteras vartenda ord, och allmänheten kan få besked om de olika riksdagsledamöternas inställning, och beträffande de i partisammanhang förda resonemangen finns också full insyn. Någon exklusiv församling som sitter innanför stängda dörrar och fattar beslut som inte redovisas inför allmänheten skulle under sådana förhållanden inte komma i fråga. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om inte alla tecken slår fel ser den här motionen ut att bli en följetong liksom andra motioner som under de senaste åren kommit från oppositionshåll. Det började så smått förra året med en motion som innehöll 17 punkter. Redan den motionen spände över ett mycket stort fält av samhäl let. I år har fjolårets motion nära nog plagierats, men för säkerhets skull har den utökats med ytterligare fem punkter i vilka med svepande formuleringar tas upp praktiskt taget de flesta samhällsproblem och yrkas att riksdagen skall begära en parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta ett preciserat = näringspolitiskt handlingsprogram. Ingen här i kammaren vill väl i stort sett rikta några angrepp mot den allmänt hållna skrivningen i motionens 22 punkter. Jag skall här inte orda om dem alla utan nämner bara ett par. I punkten 12 skriver motionärerna sålunda om utbildningen bl.a.: »Särskild betydelse har nu en upprustning av vuxenutbildningen.» Ingen människa har väl där någon annan mening. Från vår sida har vi ju också i statsverkspropositionen föreslagit en rejäl satsning på vuxenutbildningens område. Jag skall inte här trötta kammarens ledamöter med någon längre upprepning men vill ändå ta ytterligare ett exempel.

Det kan väl inte heller vara främmande för centerpartiet att vi under flera år har beslutat om stora satsningar på arbetsmarknadspolitikens område. Jag skall nöja mig med dessa två exempel. Men vad vi från socialdemokratin däremot inte vill skriva under på är motionärernas tvärsäkra påståenden och allmänna resonemang, där de i ganska skarpa ordalag angriper regeringspolitiken. Centerpartiet har givetvis full rätt att göra det, men det är väl mycket begärt att riksdagen skall ställa sig bakom centerpartiets funderingar i dessa stycken. Det skulle säkert bli en svår för att inte säga omöjlig uppgift för den utredning som centerpartiet begär att driva ihop riksdagens partier till ett enhälligt näringspolitiskt handlingsprogram med centerpartiets grundsyn. Som herr Regnéll antydde har ju motionärerna inte heller fått med sig de andra borgerliga partierna i utskottet; hur omöjligt skulle det då inte vara att få med sig de övriga partierna? Nej, här är det helt enkelt fråga om partipolitiska värderingar och ideologiska ståndpunkter, och där om någonsin har varje parti att självt bestämma om sitt näringspolitiska program och dess utformning. För socialdemokratins del har vi på partikongressen och även långt dessförinnan bestämt oss för vårt näringspolitiska program, vilket också LO har ställt sig bakom. Vi behöver sålunda inte begära riksdagens hjälp i den saken. Det är efter riktlinjerna i det program som partikongressen har beslutat som vi ger oss i kast med de näringspolitiska frågorna. Sedan finns det också några andra detaljer i motionen som jag här vill kommentera. I början av motionen för motionärerna ett allmänt resonemang, där man slår fast att inget annat samhällssystem är tänkbart än ett system grundat på marknadshushållning) konkurrens och fritt konsumtionsval. Detta hindrar emellertid inte motionärerna från att här och var i motionen lämna en dörr på glänt för att ge samhället en chans att korrigera eller styra den marknadshushållningen genom olika politiska åtgärder. Det låter för all del sympatiskt, ty det vittnar ju om att man på centerpartihåll ändå anser att samhället måste komma med i bilden på det ena eller andra sättet. Beträffande företagsamheten behandlar motionen också ganska utförligt statens roll, men här är man mera säker på att staten inte skall ha mer än de 6 procent av företagsamheten som den nu har. Vi delar självfallet inte dessa åsikter. Verkligheten är ju den, att det bl.a. på grund av de alltmer kapitalslukande investeringar som i framtiden måste göras inom industrin och inom andra områden är ofrånkomligt att staten måste träda in. Låt mig i detta sammanhang bland många andra företag, i likhet med vad motionärerna gjort, nämna ASEA ATOM och Uddcomb. Om man granskar saken närmare finner man att det i själva verket inte är så att staten går fram som en ångvält 1 sin strävan att förstatliga företag. Samhället skall emellertid inte heller enbart fungera som ett slags räddningskår så snart man misslyckas inom den enskilda företagsamheten. Då skulle samhället så småningom komma att står där med en rad dåliga företag, som gav oppositionen anledning till uttalanden om hur illa staten sköter sina företag. Jag tror för min del att samhället i fortsättningen alltmer kommer att ingå som delägare i det enskilda näringslivet. Det kan inte vara till förfång för någon part. Framför allt kommer detta att bli vedertaget i de delar av landet som nu trots högkonjunkturen dras med stora sysselsättningssvårigheter. Jag kan inte tänka mig att centerpartiet kan ställa sig negativt till sådana åtaganden. Det är egentligen inte de detaljer som jag nu nämnt som gör mig orolig, utan det är vad som skulle hända därest riksdagen vid sin behandling av detta ärende biföll reservationen. Nu är detta självfallet omöjligt, eftersom vi vet att de flesta partierna ställer sig bakom avslagsyrkandet. Jag vill beteckna förevarande motionspar som ganska illa genomtänkt, även om man kanske haft goda ambitioner vid dess utformning.

Det vore olyckligt att i detta läge återigen försöka kasta ut alla dessa frågor till en ny långrotande utredning. Vi vet ju hur det resoneras i detta hus. Vi brukar med anledning av praktiskt taget vartenda motionsyrkande som ställs säga till varandra, att vi måste avvakta resultatet av sittande utredningar. På detta sätt skulle praktiskt taget inte något bli uträttat här i riksdagen under lång tid framöver. Det bleve inte någon bra väg. Jag har inte anledning att så mycket längre uppehålla mig vid detta, men en sådan metod skulle i praktiken leda till att vi i åratal framöver skulle få sitta och rulla tummarna i avvaktan på utredningen. För vår del anser vi det vara bättre att handla för att undan för undan åstadkomma något positivt på näringspolitikens område. Hur skulle det för resten gå med alla de motioner, som inte minst centerpartiet väckt vid årets riksdag i de ärenden som vi nu behandlar? Det är väl inte meningen att alla dessa motioner skall buntas ihop i en hög och sändas till den begärda utredningen? Det är helt enkelt omöjligt att instämma i motionärernas tankegångar i detta avseende. Bankoutskottets majoritet har enligt vår mening varit ganska försynt när den skrivit att motionärernas förslag till åtgärder är orealistiskt. Redan av praktiska skäl ter det sig ogörligt att överlåta åt en enda parlamentarisk utredning att behandla hela det i motionen angivna ämnesområdet. Avslutningsvis skall jag bara från utskottsutlåtandet citera vad som sades förra året beträffande frågan om enigheten kring ett näringspolitiskt handlande från riksdagens sida.

En sådan enighet om ett i allmänna ordalag uttryckt mål består givetvis alltjämt.» I den här debatten har också ett par talare — både herr Börjesson i Glömminge och herr Åsling — varit inne på tanken att vi i enighet skulle kunna komma fram till ett sådant här näringspolitiskt handlingsprogram. Vi måste väl ändå vara överens om att vi beträffande de flesta ärenden på riksdagens bord har sökt oss fram till en lösning på kompromissvägen. Jag tror att det var herr Börjesson i Glömminge som nyss sade att vi måste komma över de olika grundåskådningarna i näringspolitiken.